Fru talman! Jag vill tacka ministern för ett, i det här fallet, mycket tydligt svar. Det är ett svar på frågan. Det är sällan, inte minst nu senast i den förra debatten, som Littorin väljer att svara på frågorna. Det är dimridåer och uppenbarligen en ny strategi att avstå från inlägg. Men här säger Littorin tydligt att han inte ser något behov av särskilda åtgärder för just sommarjobb. Men det finns uppenbarligen andra moderater som tycker det. Paul Lindquist, moderat kommunalråd i Lidingö, säger till DN om sommarjobben: Vi kan inte skapa jobb bara för att ungdomar ska få sysselsättning. Det är Arbetsförmedlingens uppgift att göra det. Samtidigt har Littorin här levererat ett svar där han säger att han inte tänker leverera några fler sommarjobbspengar. Det är tråkigt. Också här kan man visa på politiskt ledarskap och att det spelar roll om det finns en socialdemokratisk eller moderat majoritet. Kommuner som Nynäshamn och Botkyrka i Stockholms län har valt att satsa pengar på att ge ungdomar sommarjobb. Många borgerliga kommuner har valt att inte göra det. Hade vi haft en socialdemokratisk regering kan jag garantera att det hade funnits pengar för att hjälpa ungdomar att få sitt första inträde på arbetsmarknaden via sommarjobben. Men nu har vi en borgerlig regering som väljer att inte göra så. Littorin väljer i stället att orda om allt annat i sitt svar, till exempel att nystartsjobben är ett bra sätt att få in ungdomar i jobb. Men nystartsjobben har ju utvärderats, och en av tio har jobbet kvar efter den tid då nystartsjobbet har löpt ut. De sänkningar av sociala avgifter som Littorin säger är positiva kritiserar bland annat forskare för att vara trubbiga verktyg just för att de skjuter brett i stället för att riktas mot de ungdomar som är utanför arbetsmarknaden. Här går pengar direkt till arbetsgivare som redan har anställt ungdomar. Det är anmärkningsvärt att också här väljer Littorin att hävda att otrygga anställningar ger fler jobb. Det finns inga belägg för det. Littorin har sagt att de försämringar i tryggheten som han bidragit till kommer att leda till fler jobb. Faktum är dessutom att nio av tio ungdomar vill ha tillsvidareanställningar precis som alla andra. Men här vill han inte leverera någonting om det. Jag hoppas att han förklarar sambandet. Sedan är det väldigt anmärkningsvärt att Littorin, när han ändå väljer att prata om allting kring ungdomssatsningar trots att frågan handlar om sommarjobben, inte pratar om jobbgarantin för ungdomar. Varför gör han inte det? Det beror nog på att den är så himla dålig. 8 000 ungdomar finns i jobbgarantin för ungdomar. 90 stycken har en arbetsmarknadsutbildning. Man får gå och vänta i sex månader på att över huvud taget ges möjligheten till en praktikplats. Vi vet hur förödande det är för ungdomar att bara gå och vänta, att inte ens ges möjlighet att göra praktik. Det finns arbetsgivare, som senast i Trollhättan, som ringer och säger: Jag behöver en ung kille eller tjej. Ge dem möjlighet att praktisera här en eller två månader. Det kan vara efter en tid då den unga killen eller tjejen varit arbetslös i en till två månader. Då säger Arbetsförmedlingen i dag: Nej, för reglerna är sådana att vi inte kan erbjuda dem det. Min fråga handlade i slutändan om sommarjobben, och där har Littorin sagt: Nej, inga pengar till sommarjobb. Det är allvarligt.
Fru talman! När vi förra året tog bort stödet om 100 miljoner till kommuner som gått med miljardöverskott slogs det rekord i antalet sommarjobb. Det har aldrig varit så många sommarjobb i Sverige som förra sommaren, just första året som detta stöd var borta. Det talar väl sitt tydliga språk. När det gäller sommarjobbsutvecklingen för i år är det naturligtvis svårt att i förväg veta exakt hur det ska gå. Men vi kan konstatera att det var något färre sommarjobb anmälda till Arbetsförmedlingen i vecka 16 i år jämfört med i vecka 16 förra året. Då ska vi naturligtvis komma ihåg att en stor del av sommarjobben tillsätts utan att man går via Arbetsförmedlingen. Många ungdomar får jobb på annat sätt, till exempel genom föräldrar, släkt, vänner eller bekanta eller genom att de själva är aktiva och söker upp företag där de vill jobba. Den 13 mars i år publicerade E 24 en artikel med rubriken "Gott om sommarjobb". Där säger till exempel Markus Kristiansson, ungdomssekreterare på LO, att han är positiv inför möjligheterna att få ett jobb i sommar. Vi vet av erfarenhet att det finns mycket tillfälliga sommarjobb oavsett konjunktur, säger han. Academic Work, bemanningsföretaget som förmedlar jobb åt studenter på universitet och högskolor, säger att det är "samma tryck som förra året". Det kan man naturligtvis aldrig veta. För att återgå till den grundläggande frågan i interpellationen, om vi avser att återinföra det särskilda stödet för sommarjobb, är svaret nej. Det bygger framför allt på erfarenheter från förra sommaren. Första året som vi tog bort just det stödet slogs det rekord när det gäller antalet sommarjobb på svensk arbetsmarknad. Om man ska tro de förespeglingar som vi ser i artiklar och annat ser det ut att åter bli ett gott år när det gäller sommarjobb för ungdomar på svensk arbetsmarknad.
Fru talman! Man kan också läsa DN dagen innan om man vill och då konstatera att i Stockholms län kommer antalet feriejobb att halveras. I Västmanland finns bara hälften så många vikariat som förra året. Många gånger är det ju vikariaten som fungerar som någon form av sommarjobb för unga människor. I Västerbotten är det en minskning med 66 procent. Det är klart att bilden är delad men att politik spelar roll. I ett läge där konjunkturen viker ser vi att den borgerliga politiken inte biter. Det gäller inte minst för ungdomar. De får inte jobb i den utsträckning de hade hoppats. Långtidsarbetslösheten bland ungdomar har ju ökat. I ett läge där allt det här händer och arbetslösheten enligt era egna prognoser riskerar att öka, hade jag hoppats på att man skulle se att det här med sommarjobben kanske skulle kunna vara ett sätt att försöka dämpa den negativa utvecklingen. Vi vet genom bland annat forskning att sommarjobben är oerhört viktiga för att få ut ungdomar på arbetsmarknaden. Det är den första kontakten som många ungdomar får med arbetslivet över huvud taget. Och en stor del av ungdomarna får sitt första jobb där de sommarjobbat. Precis som vårbudgeten var helt tom på jobbpolitik är svaret jag här fått levererat av Littorin helt tomt på innehåll. Man tänker inte göra någonting för att dämpa den kärva arbetsmarknad som vi nu går till mötes.